Herr talman! Ann-Christin Ahlberg har frågat mig vad jag har gjort för att förbättra kvinnors möjligheter till heltid, vad jag avser att göra för att även kvinnor ska få rätt till heltider och om jag har för avsikt att ändra a-kassereglerna så att ofrivilligt deltidsarbetande inte missgynnas. Det är en central utgångspunkt att alla ska ha möjlighet att försörja sig på eget arbete. Statens viktigaste uppgift härvidlag är att skapa förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad och att föra en politik som leder till tillväxt och fler jobb. Vad som i grunden krävs är hög efterfrågan på arbetskraft. Eftersom deltidsarbete och deltidsarbetslöshet är vanligast i kvinnodominerade sektorer såsom vård, omsorg och detaljhandel, är regeringens politik för arbete och företagande samt för att överbrygga den ekonomiska krisen oerhört viktig inte minst för kvinnor. Att lagstiftningsvägen kommendera fram heltidstjänster är däremot en mycket trubbig metod. Det betänkande som lämnades av den av den förra regeringen tillsatta Heltidsutredningen mötte omfattande remisskritik. Kritiken avsåg dels att den föreslagna lagregleringen av en rätt till heltid var mycket komplicerad och svårtillämpad, dels att en lagstiftning skulle kunna leda till ökad arbetslöshet och en sämre fungerande arbetsmarknad. Det anfördes också principiella invändningar, även från fackligt håll. Det ansågs att frågan i första hand bör hanteras av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Jag är av samma uppfattning. Kollektivavtalsreglering möjliggör hänsyn till verksamheternas olika förutsättningar och anpassning till arbetstagares olika behov. Enligt min mening råder det heller ingen tvekan om vilken väg - lagstiftning eller kollektivavtal - som bäst knyter an till den svenska modellen. Vad gäller Ann-Christin Ahlbergs fråga om deltidsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen vill jag framhålla att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och att utgångspunkten i försäkringen är att människor ska ges förutsättningar för att hantera omställning mellan arbeten. Deltidsarbete, för den som vill och kan arbeta mer, kan vara utmärkt under förutsättning att det handlar om en begränsad tid. Visar det sig att deltidsarbetet inte leder till ett heltidsarbete kan det vara mer effektivt att personen i stället söker arbete på heltid, detta eftersom erfarenheten visar att möjligheten att komma tillbaka i arbete minskar med tiden i arbetslöshet. Jag har mot denna bakgrund inte för avsikt att göra några ytterligare ändringar i deltidsbestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen.
Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Det är ett svar som känns ärligt eftersom det står klart att den moderatledda regeringen inte gör någonting för att heltid ska bli en rättighet även för kvinnor, utan man förväntar sig att någon annan ska fixa det. Nästan fyra år har gått och inget förslag har lagts fram för att förbättra detta. Det har bara blivit försämringar för den enskilda som är ofrivilligt deltidsanställd. Tydligt är att man väntar på att någon annan ska fixa det. Varför tycker du, Sven Otto Littorin, att regeringen inte behöver göra någonting? Är ni nöjda med att kvinnor ska diskrimineras och vara nöjda med den sysselsättningsgrad de tvingas ha? Ska kvinnor alltid vara en reservarbetskraft för det avlönade arbetet eftersom ni inte har för avsikt att göra någonting? Det är helt klart att kvinnor och män möter olika verkligheter i sina jobb och sina lönekuvert. De kvinnodominerade yrkesgrupperna har ett större antal deltidstjänster, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och, inte minst, sämre lön. Kvinnorna har 84 procent av männens lön, räknat utifrån heltid. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Om man tar exempelvis Kommunals organisationsområde, kommuner och landsting, ser man att mer än hälften arbetar deltid. Det är ungefär en kvarts miljon anställda. Nio av tio som arbetar deltid är kvinnor. För en kvarts miljon människor som år 2008 arbetade deltid var genomsnittslönen per månad knappt 12 000 kronor, vilket jag tror att vi alla förstår inte är lätt att försörja sig på. Vi vet att många arbetat så i många år hos en och samma arbetsgivare. Över 80 procent i Kommunals undersökning hade skriftligt ansökt om att få arbeta heltid eller öka sin sysselsättningsgrad, något som inte gett resultat. Nio av tio fick direkt ett nej på sin ansökan. Rätten till heltid är ett led i att skapa sjysta villkor även för kvinnor. Det handlar också om rätten till en egen försörjning. Det påverkar inte bara lönekuvertet just nu utan också framtidens pensioner. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tillsammans i sitt budgetalternativ satsat 1 miljard under två år för att snabba på arbetet med heltidstjänster i kommuner och landsting. Vi vill och ska hjälpa till att fixa det. Det står helt klart att arbetsmarknadens parter inte fixat det hittills. Vi politiker måste våga ta tag i frågan på allvar där vi själva är arbetsgivare, bland annat i kommuner och landsting. Dessutom är det hög tid att arbetsgivarna slutar se problemen och i stället upptäcker möjligheterna. Det tjänar vi alla på. Det hör hemma i ett modernt samhälle. Det behöver inte bli delade turer och fler helger, utan man måste våga se mer modernt på det. Det ska gå att förena arbetsliv med familjeliv, för det hör hemma här och nu.
Herr talman! Det är lätt att ansluta sig till den synpunkten. Problemet är bara att lagstiftning är helt fel väg att gå. 24 av 28 remissinstanser dömde ut den vägen när utredningen lades fram, bland annat TCO, Saco, Ams med flera. Det gjorde man med motiveringen att lagstadgad rätt till heltid är omöjligt, alltför komplicerat, att införa och riskerar att leda till rätt till nolltid i stället för rätt till heltid, det vill säga ökad arbetslöshet och ökat utanförskap. Den vägen bör vi alltså avföra; det är helt fel väg att gå. Vad gör man då? Jo, om man konstaterar, som man bör göra, att kommunsektorn är ett av de områden där det fungerar sämst kan man också konstatera att i nästan samtliga kommuner är kommunen själv den största arbetsgivaren. Låt mig ta Eskilstuna som exempel. De har 6 000 anställda i kommunen. Att en arbetsgivare med 6 000 anställda inte kan ordna heltid till de 20, 30, 40, 50 ofrivilligt deltidsanställda som finns där är, med förlov sagt, nys. Det behövs ingen miljard för det. Det behövs en bättre arbetsledning, det är vad som behövs. Därför tycker jag att vi har ett gemensamt ansvar - jag har påpekat det säkert 73 gånger i denna kammare - att påverka våra kommunpolitiker runt om i landet och säga till dem att nu får de ta sitt arbetsgivaransvar, på samma sätt som Ilija Batljan gjorde i Nynäshamn eller som man gjorde i det borgerligt styrda Linköpings kommun. Där har man rätt till heltid, om man så önskar, när man är kommunanställd. Det är bra. Vi har en borgerlig och en socialdemokratisk kommun som gått före. Då ska vi försöka att gemensamt se till att våra respektive företrädare i de olika kommunerna gör på samma sätt. Det är nämligen nys att de inte kan ta sitt arbetsgivaransvar och göra just detta. Jag är därför mycket glad att man i årets avtalsrörelse i kommunsektorn slöt ett avtal om detta. En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att öka antalet heltidsanställningar och främja en hållbar arbetstidsförlängning. Det är alldeles utmärkt att man nu får lite tryck i den frågan, precis där det hör hemma. Vi har i säkert tre år haft debatter i kammaren om deltidsbegränsning i a-kassan. Det har varit hög ljudnivå på dessa debatter. Därför var det intressant att konstatera att oppositionen i sin gemensamma budgetmotion inte vill ta bort deltidsbegränsningen i a-kassan, detta sagt med tanke på hur mycket den kritiserats. Ni vill inte ta bort den, Ann-Christin Ahlberg. Ni vill ha den kvar. Ja, det är intressant. Varifrån kom då all luft under de gångna tre åren? Det kan man verkligen fråga sig. Vi vet att från det att vi presenterade förslaget sjönk deltidsarbetslösheten under det första året med en femtedel. Det har alltså haft effekt. LO-Tidningen hade ett stort uppslag bara någon månad efteråt där den socialdemokratiske ordföranden i kyrkogårdsnämnden i Ystad sade att de nu inte hade något annat val än att ge Inga och Berit, eller vad de nu kunde heta, heltid. De hade varit ofrivilligt deltidsanställda 18 respektive 35 år. Tänk att det skulle behövas en förändring från en borgerlig regering för att den socialdemokratiskt styrda kyrkogårdsförvaltningen i Ystad skulle ta sitt arbetsgivaransvar! Det är för mig helt obegripligt. Det gamla systemet, där man i extremfallet kunde deltidsstämpla i upp till 18 år, var ett effektivt sätt att ta bort arbetsgivaransvaret i de här frågorna och skjuta över kostnaden för detta uteblivna arbetsgivaransvar till den enskilde som deltidsstämplare och till skattebetalarna via a-kassorna. Det var en usel politik. Arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och se till att erbjuda heltid till dem som vill ha det. Det kan man göra avtalsvägen, och det går inte att förneka att de stora arbetsgivarna, som kommunerna alltid är, verkligen ska kunna ta det ansvaret. Har man 6 000 anställda kan man organisera arbetet bättre. Det behövs ingen miljard för att göra det. Det behövs lite råg i ryggen.
Herr talman! Som kvinna är jag rätt van vid att män inte lyssnar på mig. Men i Sveriges riksdag tycker jag att arbetsmarknadsministern borde ha för avsikt att lyssna på vad jag säger i min debatt. Det är jag som har ställt denna interpellation till ministern. Jag sade inte ett endaste ord om lagstiftning om heltid i mitt anförande. Jag pratar om att vi vill satsa den här miljarden på att få i gång och hjälpa de olika parterna. En av parterna är vi. Jag kan hålla med ministern om att vi säkert behöver bättre arbetsledning. Men vad har ni då gjort för att få bättre arbetsledning i kommuner och landsting? Jag kan också hålla med om att utbildningsnivån och ledningen inte alltid är den bästa. Man får kanske inte heller rätt förutsättningar. Men då måste man jobba för det aktivt. Det vi säger att vi vill satsa den här miljarden på under de här två åren är bland annat att få i gång det arbetet. Vi vet att det inte behöver kosta mer när vi väl har fått i gång det. Men vid uppstart kanske man i form av olika projekt behöver se till att man får rätt grundbemanning för heltidssysselsättningsgraden. Nu är det inte säkert att alla önskar heltid heller. Man kanske vill ha en lägre sysselsättningsgrad. Men det vi tycker är viktigt är att man får den sysselsättningsgrad man tycker är rimlig för en själv och framför allt att kvinnor ska ha rätt till heltid om de så önskar. Det är också väldigt viktigt att man tar hänsyn till hur det ser ut med försörjningsansvaret. Många gånger finns det gamla traditioner som innebär att män ska ha både mer betalt och högre sysselsättningsgrad bara för att de är försörjare. Vi fick i arbetsmarknadsutskottet en dragning om hur det ser ut just nu med vilket försörjningsansvar man har. Om man tittar på ensamstående män och kvinnor kan man se att antalet ensamstående kvinnor med barn är 32 800, medan antalet ensamstående män med barn är 5 400. Det är väldigt stor skillnad. Om man då vet att kvinnor med största sannolikhet har mer deltid och i genomsnitt 84 procent av en mans lön om de har heltid kan man förstå att det är väldigt viktigt att man jobbar med de här sakerna. När det gäller a-kassan kan jag nämna lite kort, för jag vet att det är fler interpellanter här i dag som säkert tar upp det, att det inte bara är en del i a-kassan som den borgerliga regeringen har ändrat i, utan flera saker. Just dessa saker har missgynnat kvinnor mer än män. Nu vet inte jag om Sven Otto Littorin kan a-kassans regler fullt ut och förstår detta. Men både beräkningsunderlaget och taket med mera påverkar. Om man räknar med personer som är frånvarande av en eller annan anledning är det mycket mer än bara deltidsstämplingen som har försämrat för deltidsarbetslösa kvinnor och som arbetsmarknadsministern bär ansvar för.
Herr talman! Socialdemokraterna vill inte ta bort deltidsbegränsningen i a-kassan, och ni vill eller vill inte, beroende på vem man frågar, lagstifta om rätt till heltid. Det enda ni vill är att betala kommunerna 1 miljard för att de ska ta sitt arbetsgivaransvar. Jag vet inte om jag tycker att det är en särskilt bra idé att lägga 1 miljard på att förmå kommunerna att göra det som de borde göra och som också är utgångspunkten i det kollektivavtal som har slutits i avtalsrörelsen i år. Men à la bonne heure! Ni har naturligtvis rätt att lägga pengarna på det ni vill i era budgetar. Jag konstaterar bara att det i grunden naturligtvis är ett problem när personer är ofrivilligt deltidsarbetslösa och inte har möjlighet att arbeta i den omfattning de vill. Jag såg en LO-undersökning för inte så länge sedan. Ungefär 108 000 personer i LO-leden vill arbeta mer än de gör i dagsläget. Vi kan titta i SCB:s undersökningar och annat när det gäller personer som har ett arbetsutbud som inte är tillfredsställt, det vill säga har möjligheten och viljan att arbeta mer. Det är många personer som vill göra det. Vad vi borde göra är att sätta press på kommunerna, för det är i första hand där det är problematiskt, att ta det arbetsgivaransvar som de borde ta och göra som i Nynäshamn eller Linköping, en socialdemokratiskt styrd kommun och en borgerligt styrd kommun: erbjuda heltid till dem som vill ha det. Det är ingen pengafråga, utan i huvudsak en organisationsfråga, och det måste kunna gå att lösa. Vad kan man göra utöver det? Jag är övertygad om att det i grunden handlar om att vi måste se till att det finns fler arbetstillfällen. Det vore konstigt annars. Det behövs en ekonomi som fungerar, där det finns kunder som köper och där det finns tillväxt. Man blir lite orolig när man tittar på De rödgrönas politik. Det gäller kanske inte så mycket Socialdemokraterna eller Ann-Christin Ahlberg, som jag har stor respekt för. Vi tycker nog samma sak: att det är bra att arbeta. Men era koalitionspartner vill att vi ska arbeta mindre. Det är friår, fast det kallas någonting annat numera, arbetstidsförkortning räknat i veckotid och dagsförkortning med färre arbetade timmar både per dag och per vecka. Hur många fler heltidsjobb blir det när vi ska arbeta mindre, som era koalitionspartner vill? Det övergår mitt förstånd, om jag ska vara ärlig. I dagsläget behöver vi vara fler som arbetar mer om vi ska ha råd med pensioner, vård och omsorg framöver, inte fler som arbetar mindre.
Herr talman! Jag får ställa mina frågor igen. Vad vill ministern göra för att komma till rätta med detta? Denna problematik har funnits i många år, och det har inte blivit bättre under de borgerliga åren. Det är fyra år som verkligen har gått till spillo, för man har inte drivit frågan framåt över huvud taget. Vi har också sett att den ekonomiska klyftan mellan kvinnor och män ökar. När det gäller att vissa inte vill arbeta mer måste vi som är politiker, i alla fall i kommuner och landsting, där vi kan påverka och där vi har arbetsmiljöansvaret och arbetsgivaransvaret, se med största allvar på att vi måste ha ett arbetsliv och en arbetsorganisation som gör att man klarar av att förena arbetsliv och familjeliv. Men då måste man ha en vilja till det. Jag har mött väldigt många kvinnor som säger att de inte skulle orka jobba heltid. Men då är problemet något annat: att arbetsmiljön är sådan att ingen egentligen borde jobba i den miljön. Det är det som skiljer den manliga och kvinnliga världen. I den kvinnliga världen trycker vi bara in mer och mer arbetsuppgifter som ska utföras på kortare och kortare tid. Där kan vi påverka. Jag vill fortfarande vädja till arbetsmarknadsministern att svara: Är du nöjd med att fler och fler kvinnor får otryggare anställningar? Är du nöjd med att fler och fler kvinnor får deltidsarbete? Är du nöjd med att visstidsanställningarna ökar, speciellt för kvinnor? Jag tycker att det 2010 måste vara en självklarhet att en kvinna ska kunna försörja sig och sin familj likaväl som en man.
Herr talman! Det håller jag med om. Jag har sagt det förr och säger det gärna igen: Kvinnor arbetar mindre, tjänar mindre, styr mindre och äger mindre än män gör i Sverige. Det är en skamfläck, höll jag på att säga. Så borde det inte få vara. Det är absolut självklart. Därmed också sagt att jag absolut inte är nöjd med att allas arbetsutbud inte kommer att kunna komma oss andra till del. Det är det som det handlar om. Vi behöver varenda kotte på svensk arbetsmarknad om vi ska har råd med skola, vård, barnomsorg och allt annat framöver. Det gäller också dem som har ofrivillig deltid Ann-Christin Ahlberg gjorde en klok uppdelning där. Det finns de som inte vill arbeta heltid. Det är inte det stora problemet. Vill någon inte kan man inte tvinga någon. Det finns de som inte orkar och inte får men som vill. Där finns uppenbart ett problem. För dem som inte orkar eller kan men egentligen skulle vilja handlar det väldigt mycket om att det är en arbetsmiljöfråga. Det handlar om att ta arbetsgivaransvar för att se till att organisera om arbetet så att människor klarar av att arbeta på det sätt de vill göra eller att de på annat sätt har möjlighet att hitta ett annat arbete som passar deras förmåga bättre. Att inte få men vilja är det som vi egentligen pratar om. Det är ett stort bekymmer. Man kan tänka sig olika alternativa vägar. Jag tror inte på lagstiftningsvägen. Det har jag sagt tidigare. När det gäller deltidsstämplingen var det ett sätt att försöka konstatera att man inte har en obegränsad tid, utan att det är en omställningsförsäkring mellan två arbeten. Det handlar inte om att toppa upp och ta ifrån arbetsgivaren ansvaret att organisera arbetet på ett sådant sätt att man tar arbetsgivaransvaret. Räcker det? Nej, förmodligen inte. Det behöver göras mer. Jag tycker att vi gemensamt skulle kunna sätta större press på våra kommuner att ta arbetsgivaransvaret. Jag tror inte att det är miljarden som kommer att lösa problemet. Det behövs nog en hårdare politisk styrning av kommunerna för att få dem att göra som Nynäshamn och Linköping har gjort och erbjuda heltid till dem som vill ha det. Man kan inte säga att vare sig Nynäshamn eller Linköping är kommuner med dålig ekonomi, utan det är kommuner som går bra. De kan göra på det här sättet, och det är bra.